Herr talman! Vi som tar till orda i den här frågan kan och vill inte fattas såsom garanter för att ifrågavarande mediciner och behandlingsmetoder är riktiga eller verksamma. Men vi menar att fria svenska medborgare bör ha rätt att få tillgång till dem om de så önskar. F. ö. kan inte heller utskottets talesmän gå i god för att de behandlingsmetoder etc. som utnyttjas därför att de anses vara vetenskapligt beprövade alltid är riktiga och verksamma. Vi har tyvärr alltför många exempel på att dylika godkända metoder i efterhand visat sig felaktiga och skadliga för patienten. Jag vill inte klandra detta förhållande, eftersom vi alla är medvetna om att många allvarliga sjukdomstillstånd inte kan behandlas på annat sätt än genom att man tar en s.k. kalkylerad risk —- dvs. man är medveten om riskerna men hoppas att verkningarna sammantagna skall förbättra patientens situation. Vad jag däremot inte kan acceptera är att socialstyrelsen i så hög grad sätter sig själv såsom förmyndare över vuxna, sjuka människor. Man säger sig inte kunna ta ansvaret för att patienter utnyttjar ofarliga men — enligt socialstyrelsen — overksamma medel. Men hur kan då samma socialstyrelse stillatigande tillåta att människor utnyttjar stimulantia såsom alkohol och tobak? Var ligger konsekvensen? Nej, låt patienter med allvarliga sjukdomar — gärna under kontroll och medverkan av därtill villiga läkare — få utnyttja de mediciner som de tror på och själva bekostar. Vi vet alltför litet om vilka psykologiska effekter som. utlöses och kan ha positiva följder för patienten när vederbörande får den behandling och den kontakt med läkare som han önskar och tror på. Många fall av oförklarliga tillfrisknanden torde få skrivas på detta konto. Socialstyrelsen bör därför inte bekämpa utan i stället söka underlätta att patienten får den vård han önskar — i vart fall om man inte kan styrka att den är direkt skadlig. Under inga förhållanden bör läkare som vill bispringa dessa patienter utsättas för hot om repressalier från socialstyrelsens sida. Låt mig ta upp ett annat problem som är aktuellt i detta sammanhang, nämligen den ekonomiska situationen för patienterna. För nästan exakt ett år sedan relaterade jag här i kammaren hur en sockersjuk patient berövades sin sjukpenning därför att han inte år 1968 ville underkasta sig en sjukhusbehandling, som han befarade skulle innebära att man skulle amputera hans ben, som angripits av kallbrand. Socialministern rådde mig då att överklaga försäkringskassans beslut. Detta har jag hjälpt patienten med, och i dagarna har vi fått försäkringsdomstolens beslut, som innebär att man av formella skäl inte tar upp besvären till prövning. Man konstaterar att besvären är för sent inkomna. Jag varken vill eller kan kvälja dom, eftersom jag är helt på det klara med att ärendet formellt är rätt behandlat. Men hur är det med den humanitära aspekten?

Ingen av de berörda instanserna har kunnat förneka att vederbörande var allvarligt sjuk under flera år, eftersom detta kunnat styrkas av en rad vittnen. Men därför att han inte ville underkasta sig sjukhusvård vägrade så småningom inte mindre än tre läkare att ha med honom att göra. ”Vi vågar inte ha med dig att göra, när du inte gör som lasarettet vill. — Dom ligger åt mig!” Detta var svar, som den mycket sjuke och rörelsehindrade möttes av när han kom till deras mottagningar. Sannolikt därför att han ville pröva vissa naturmediciner och THX vägrades han sjukskrivning och därmed också automatiskt sjukpenning! Vem eller vad var dessa läkare rädda för? Var de rädda för att bli prickade av socialstyrelsen därför att de genom en sjukskrivning av patienten skulle underlätta hans utnyttjande av icke auktoriserade mediciner? Nu utnyttjade han dem ändå, men det fick ske till priset av en raserad ekonomi och stora umbäranden för honom och hans hustru. Men sitt under åren 1967-1971 av kallbrand angripna ben har han ännu kvar. Detta må sedan bero på THX eller något annat. I vart fall är det inte vare sig socialstyrelsens, läkarnas eller försäkringskassans förtjänst! Herr talman! Jag vill under hänvisning till vad jag nyss sagt sluta det här anförandet med en vädjan till socialstyrelsen att lämna skyttegravarna och i stället medverka till att ifrågavarande patienter och läkare får en möjlighet att utnyttja naturmediciner och behandlingsmetoder, som patienterna tror på, utan att hotas av ekonomiska eller andra sanktioner från vare sig socialstyrelsen eller försäkringskassorna. Detta i en gemensam strävan och förhoppning att därmed åstadkomma en psykologisk situation för patienten, som frigör de krafter till självläkedom som sannolikt finns inom envar, bara man tror på den vård och medicin man får. Under alla förhållanden kommer vi motionärer att arbeta vidare mot detta mål.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

Herr talman! Frågan om naturläkemedlen tas upp i socialutskottets betänkande nr 6 med anledning av motionen 1251 av mig själv m.fl., motionen 495 av herr Sellgren m.fl. och motionen 1267 av herr Lothigius. Det är ju en fråga som många gånger tidigare har behandlats i denna kammare och som också i högsta grad är aktuell i debatten utanför det här huset. Det är givet att det måste finnas vissa restriktioner när det gäller vilka läkemedel som skall få utnyttjas i sjukvård i vårt land. Men vi måste också vara helt på det klara med vilket ändamål dessa restriktioner skall fylla.

Men de regler som vi måste ha skall samtidigt utnyttjas med smidighet, så att de inte får en konserverande effekt. Risk finns alltså att man, om man på ett alltför benhårt och byråkratiskt sätt tillämpar regler som begränsar vilka mediciner och behandlingsmetoder som får användas, därmed utesluter en lång rad mediciner och behandlingsmetoder som kan tänkas ha en positiv effekt och som saknar negativa biverkningar.

I avvaktan på att den rättsliga behandlingen skall slutföras och att naturläkemedelsutredningen skall ge ett resultat, som så småningom kan bli riksdagsbeslut, är möjligheterna att utnyttja naturläkemedel i stor utsträckning stängda, och det är det problemet som tas upp i motionerna.

Utskottets betänkande verkar ge uttryck för en viss positiv inställning till de här frågorna. Samtidigt är utskottet enligt min uppfattning väl optimistiskt när det gäller möjligheterna att utnyttja olika provisoriska lösningar för att göra de aktuella medicinerna tillgängliga. Vi vet att en läkare som förskrev mistelpreparatet Iscador helt nyligen blev fälld av socialstyrelsen, trots att förtroendeläkarna — experterna på området — ansåg att han borde kunna frias. Detta visar att de optimistiska tankar som skymtar i utskottets betänkande om möjligheterna att trots de gällande reglerna förskriva sådana här läkemedel kanske inte är helt realistiska. Situationen är alltså den att många läkare genom socialstyrelsens åtgärder hänvisas till att förskriva läkemedel som de själva bedömer som mindre verksamma eller som förenade med alltför allvarliga biverkningar. Bl. a. menade den läkare som i det här fallet var aktuell att alternativet till Iscador var mediciner med sådana biverkningar att han inte gärna kunde ta på sitt samvete att förskriva dem. Det finns uppenbarligen behov av den typ av dispens och licensförfarande som har aktualiserats bl.a. i motionerna 1251 och 495. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de bägge motionerna. Jag vill dessutom nämna att jag har för avsikt att stödja herr Lothigius yrkande om bifall till motionen 1267 och de bifallsyrkanden som herr Gernandt framställde från talarstolen liksom den reservation som finns fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Det tycks i varje fall vara en samordning som åstadkommits här i dag, nämligen att motionärerna yrkar bifall till varandras motioner. Herr Granstedt framhöll att det är nödvändigt att ha regler som förhindrar att människor utnyttjar sjuka personers situation och tjänar pengar på den. Jag vill starkt understryka att det måste ligga i botten för varje betraktelse — att det inte skall vara så att man kan förtjäna pengar lättvindigt på sjuka människor. Det är också det som ligger i botten för utskottets bedömningar. Men jag vill till herr Granstedt säga att det också måste finnas regler om att man ej får sätta medicinska epitet på örter och andra medel som inte godkänts. För att medlet skall vara godkänt som medicin fordras också att det är vederbörligen kontrollerat. Herr Granstedt och flera med honom anklagar socialstyrelsen, och herr Granstedt gör det genom att uttala att den dom som avkunnades mot en läkare häromdagen hade fällts av socialstyrelsen. Den har icke fällts av socialstyrelsen. I det fallet är inte socialstyrelsen dömande utan dess ansvarsnämnd, där bl.a. riksdagsledamöter, läkare och jurister är med. Denna nämnd är helt fristående från socialstyrelsen. Jag vill bara i detta sammanhang rätta till det misstag som här gjordes. Det gick som en röd tråd genom både herr Gernandts och herr Torwalds anföranden, och delvis kanske några andra inlägg, att socialstyrelsen skulle sätta sig till förmyndare — det var väl herr Torwalds ord — över sjuka människor. Socialstyrelsen kan säkerligen svara för sig själv. Men jag vill ändå betona att dess uppgift är att vara ett vakande organ över sjukvården i landet. Socialstyrelsen skulle sannerligen sköta sin uppgift dåligt om den inte verkligen satte kraft bakom sitt bemyndigande och krävde saklighet och kännedom om läkemedel innan man godtar dem. Vad som är angeläget när det gäller svensk sjukvård är att vi inte ger ett finger åt dem som på olika sätt söker tillskansa sig en del ekonomiska fördelar. För att man skall godkänna någonting skall det vara sakligt prövat, och det är egentligen det som socialstyrelsen på riksdagens uppdrag ser till. Bakom socialstyrelsens ställningstagande ligger mycket klara regler som riksdagen har fastställt i detta avseende, det vill jag betona. Herr Gernandt var ”vänlig” nog att säga att utskottet styrs av socialstyrelsen. Jag kan försäkra herr Gernandt att vi styrs av de sakliga förutsättningar som finns när vi går att behandla frågorna. Vi styrs inte av vare sig herr Gernandt eller socialstyrelsen, det vill jag säga ifrån. Herr Lothigius förde ett resonemang om THX. Jag har ingen anledning att upprepa vad som har sagts så många gånger från denna talarstol och från andra håll. THX har prövats av landets främsta expertis, och den har inte kunnat komma till någon annan slutsats än att det är ett icke verksamt medel. Man har alltså inte kunnat åsätta det beteckningen läkemedel. Men kom inte och säg att inte dr Sandberg har fått sin verksamhet prövad! När det gäller sådana här ting — det må vara Paspat, THX eller annat —- är det klart att det ligger mycket psykologi bakom, det bestrider jag inte ett ögonblick. Men det är inte det psykologiska som vi nu har att ta ställning till utan det medicinska. Därför är det naturligt att utskottet har gett herr Lothigius det svar som han har fått. Herr Lothigius säger sedan att det borde vara samhällets skyldighet att ta över forskningen och försöksverksamheten med THX-medlet. Det tillhör inte vanligheten att herr Lothigius ställer sig upp och talar för samhällsingripanden. Jag antecknar emellertid detta som ett framsteg i det avseendet. Men det är ju inte så att man har lämnat det här oförsökt. Man har låtit undersöka de förutsättningar som finns och man har inte kommit fram till att medlet haft den verkan som herr Lothigius och en del andra påstår att det skulle ha. När det gäller hälsohemmen är det uppenbart att den frågan ligger inom landstingens område, och det är följaktligen landstingen som är ansvariga för om man skall betala ut ersättning till de människor som vistas på hälsohem. Jag vill inte ge vare sig negativt eller positivt betyg åt hälsohemmens verksamhet. Jag vill bara betona att det är självklart att om människor kommer till en bra miljö, får vila och behandling och kanske någon att tala med, så är det i sig självt ett stort värde, något som man inte skall förringa. Men det är kanske inte nödvändigt att åka till vare sig Tallmogården eller något annat hälsohem för att man skall kunna vila upp sig och bli bra. Det kan också ske på rekreationsanläggningar av annat slag och helt enkelt genom semester, för att ta ett par exempel. Vad naturläkemedlen beträffar, så befinner sig socialstyrelsens naturläkemedelsutredning i slutet av sitt arbete, och vad den kan komma fram till vill jag inte sia om — det vet jag inte. Men eftersom det bara återstår några få månader innan utredningen är klar har utskottet på sakliga grunder inte kunnat gå med på att ändra de bestämmelser som nu finns, utan vi får avvakta besked från utredningen och se vad man kommit fram till. Utskottet har mycket klart sagt ifrån att utskottet anser sig kunna utgå från att socialstyrelsen ofördröjligen prövar frågan huruvida man inom ramen för gällande läkemedelslagstiftning skall kunfta utfärda bestämmelser som tillgodoser de önskemål som ligger bakom den tillsatta utredningen. Det är alltså fråga om att först få utredningens förslag och sedan pröva vilka åtgärder som kan vidtas. Att nu, bara ett par månader innan utredningen är färdig, vidta åtgärder eller bifalla motionerna är något som jag inte kan tänka mig.

Herr talman! Vi har sagt att utskottets uttalande är mera positivt än tidigare när det gäller naturläkemedlen och att vi avvaktar vad som komma skall. Men för mig är den värderade utskottsordförandens ställningstagande när det gäller de andra frågorna ganska oförståeligt. Utskottets ordförande kommer från ett område där han inte kan undgå att få kännedom om allmänhetens inställning, och han har många personliga erfarenheter av vad som sker där nere hos oss. Är det meningen att utskottet skall göra sitt ställningstagande i slutna rum, herr ordförande? Det tycker jag att utskottet har gjort när det gäller frågorna om THX och Paspat. Jag anser att utskottet borde ha tagit ingående kontakt med patientföreträdarna vid behandlingen av frågeställningarna även denna gång. Då hade man fått en klar bild av var dessa står och vilka argument de har. Det är ju människornas intressen som vi skall företräda här i riksdagen bl.a. Visst skall det vara saklighet — vi skall bygga våra informationer på socialstyrelsens kunnighet och sådant. Men vi måste i all rimlighets namn också företräda människorna ute i bygderna, där de lägger fram sina synpunkter och där det är en så stor skara som har den uppfattning motionärerna företräder. Jag har åberopat Haagkonventionen om de mänskliga fri och rättigheterna. Jag tycker nämligen att det tillhör våra fri och rättigheter att man skall kunna välja läkemedel, om det sägs ifrån av läkarna att läkemedlet inte har någon effekt. Det har alltså ingen negativ effekt, och då skall människorna ha möjlighet att välja detta läkemedel. Jag har upplevt så mycket av tragik i mina områden och fått så många besök av människor från olika håll, t.ex. när det gäller allergipreparatet Paspat. Man har tillåtit det preparatet i ett 20-tal år, och sedan klipper man av med en gång och säger att det har ingen effekt. Men ett stort antal människor anser att det har effekt. Jag förstår inte socialstyrelsens inställning i en sådan situation. Man skapar medvetet en möjlighet för människor att använda och bli beroende av detta läkemedel, och sedan klipper man av och säger att när den och den läkaren slutat med sin verksamhet får läkemedlet inte användas längre. Då blir det givetvis en stark reaktion ute i bygderna. Det är onormalt och oriktigt att göra på det sättet som socialstyrelsen här har gjort. Jag har begärt att denna fråga skall läggas i läkarnas händer och att information skall lämnas patienterna om läkarvetenskapens syn på THX. Varje människa som efter detta ändå önskar läkemedlet skall få det. Det tillhör våra rättigheter. Då får man också bort följderna av THX psykosen. Ingen invaggas då i meningslös förväntan eller får sina förhoppningar svikna, och därigenom exploaterar man inte heller de sjuka och utsatta. Det är min mening i denna fråga.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att det i botten på utskottets bedömning har legat att man måste ha garantier för att ingen skall kunna tjäna pengar på andra människors utsatta situation. Detsamma sade jag i mitt anförande. Där har vi tydligen samma uppfattning. Men jag måste ändå fråga om inte utskottet ägnar sig åt att sila mygg och svälja kameler. Det finns ute på marknaden en lång rad mediciner och preparat som uppenbarligen har hamnat där därför att olika företag har velat tjäna pengar på dem, och många av de preparaten fyller kanske inte någon mera påtaglig medicinsk funktion. Jag tror emellertid inte att det är exempelvis Stiftelsen Nordiska Laboratoriet i Järna som kammar hem de stora pengarna på detta område, utan det är nog läkemedelsföretag av helt andra dimensioner som gör det. Och de producerar också läkemedel av ett helt annat slag. Om detta är målet för utskottets betänkande tror jag därför att det är andra typer av mediciner som man i stället borde inrikta sin uppmärksamhet på än naturläkemedlen. Sedan påpekade herr Karlsson i Huskvarna att det var socialstyrelsens ansvarsnämnd som hade tagit ställning till de läkemedel som det här gäller — liksom i övriga liknande fall — och det är ju helt klart. Jag talade inte heller om socialstyrelsens styrelse, utan jag sade socialstyrelsen som myndighet, och där ingår ju ansvarsnämnden som en del. Jag känner med andra ord till dessa förhållanden lika väl som herr Karlsson. Men det viktiga i sammanhanget tror jag ändå är att vi ser till att vi inte sätter en stor mängd människor i knipa under den tid som våra kvarnar skall mala för att nå fram till en slutgiltig lösning på denna fråga. Vi kan visserligen hysa förhoppningar om att naturläkemedelsutredningen lägger fram sitt betänkande i juni och att det kan leda till åtgärder, men ingen kan i dag säga hur pass omfattande det betänkandet blir, hur pass omfattande lösningar på dessa problem som det kan föranleda eller hur snabbt det kan gå att komma fram till en lösning på problemen. Och det är därför som det är angeläget att inte dröja för länge utan se till att vi så snabbt som möjligt kommer fram till en lösning, så att de människor som känner att de mediciner det här gäller är vad de behöver verkligen får tillgång till preparaten samt att de läkare som tror på naturläkemedlen och anser dem vara det bästa alternativet i vissa fall också får rätt att förskriva dem.
Herr talman! Jag vill inte gå in i någon debatt med herr Karlsson i Huskvarna, eftersom jag tyckte att hans svar var ganska hyggligt. Men herr Karlsson nämnde att socialstyrelsen inte vill ge ett finger — som han sade — åt sådana som vill slå mynt av sjuka människors nödsituation, och det vill ingen annan här i kammaren heller. Sedan finns det också människor som arbetar inom den fria vårdsektorn av ganska starka ideella skäl. Det är ju ett hyggligt sätt att vara verksam på. Inte heller de får dock ges fria händer, om det kan leda till skada för människor. Men socialstyrelsen har ännu inte kunnat klara förbuds och tillåtelsefrågan ordentligt. Ta bara det område som jag talade om i början av mitt anförande, akupunkturområdet! Där har vi den groteska situationen att okunniga amatörer får bedriva verksamheten utan att de blir förbjudna, medan intresserade legitimerade läkare som vill pröva metoden och verkligen vet vad de gör får brev från socialstyrelsen om att de måste upphöra med verksamheten. Det är en aning paradoxalt. Jag vill använda de minuter som återstår av min replik till att styrka den ståndpunkt som jag intagit när det gäller att främja naturläkemedel och metoder som ett komplement till den tekniskt mycket hårdragna, moderna sjukvården. Att läka och bota upphör tydligen alltmer att betraktas som en egen aktivitet hos den sjuke och blir i allt högre grad läkarnas och lasarettens uppgift. Den sjuka människan kommer i ökande omfattning att omhänderhas av tekniska ingenjörsprodukter och kemiska preparat. Sjukvården håller på att förvandlas från en personlig tjänst från sjukvårdspersonalens sida till en teknisk produkt från en myndighet. Människorna förlorar alltmer sin kraft och vilja att dra försorg om sig själva, och till slut upphör de kanske att tro att ett självständigt handlande över huvud taget är önskvärt och möjligt. I stället för att mobilisera patientens själv läkande krafter förvandlar den moderna tekniska sjukvården patienten till en kraftlös och oförstående åskådare. Så länge det finns människor som vill gå den så att säga naturliga vägen att söka hälsa såsom ett slags frivillig verksamhet bör de ges möjlighet och stöd till att göra det.
Herr talman! De inlägg som gjorts efter mitt anförande ger mig inte anledning till någon längre utläggning. Jag vill bara säga till herr Lothigius att jag är medveten om THX situationen i den bygd där herr Lothigius och jag bor. Men jag kan inte ta så lätt på det att jag därför utan vidare faller för det resonemang som förs. Jag har haft många diskussioner, herr Lothigius, med patientförening och andra, men det är ingen skillnad mellan vad jag då sagt och mitt ställningstagande i dag. Herr Lothigius säger att vi inte skall fatta beslut i ett slutet rum. Menar herr Lothigius att vi skall förlägga utskottssammanträdet till Aneby för att kunna göra anspråk på att verkligen ha satt oss in i dessa frågor? Människorna skall ha rätt att välja läkemedel, säger herr Lothigius. Så länge THX inte är något läkemedel kan de inte få välja preparatet. För att det skall vara ett läkemedel fordras att det är registrerat, dvs. att det är bevisat att det verkligen har de effekter som herr Lothigius tydligen tror att det har. Vi får kalla THX vad som helst, och människor får ta sprutorna, men kalla det inte för läkemedel! Det är det som är avgörande. På tal om ekonomiska förtjänster på läkemedel säger herr Granstedt att det finns andra än tillverkarna av naturläkemedel som tjänar pengar på läkemedel. Ja, det är klart att läkemedelsföretagen tjänar stora pengar på sina produkter — det är ingen tvekan om den saken. Det är tänkbart att vi får se till att samhället tar över den verksamhet de bedriver. Om det förslaget framställs hoppas jag att herr Granstedt är med på noterna. Vad vi vänder oss emot är att man tjänar stora pengar på preparat som inte är godkända som läkemedel. Det var det jag menade när jag talade om vad som låg i botten på utskottets ställningstagande. Herr talman! I övrigt kan jag bara säga att det under debatten inte framkommit något som ger oss anledning att inta någon annan ståndpunkt.
Herr talman! Jag vill i en fråga som denna, där så många människor engagerar sig och som blivit mer eller mindre en folkrörelse i detta land, föreslå socialutskottet att litet bättre ta reda på vad som händer och sker. Socialutskottet kanske t.o.m. skulle kunna tänkas åka ner för att göra vissa undersökningar. Så gör man ju i andra stora frågor, där många människor är involverade, och då kan man väl göra det också i denna fråga, så att de enskilda ledamöterna skall kunna skaffa sig en egen uppfattning. 50 Sedan vill jag säga att min önskan har varit att genom läkares försorg under en längre tid och mot bakgrund av intervjuundersökningar och annat denna utprovning bör kunna göras. Därigenom skulle underlaget för bedömningen få ett större värde än när man som nu bara nöjer sig med de hittillsvarande undersökningar som socialstyrelsen har företagit.
Herr talman! Poängen i vad jag sade, herr Karlsson i Huskvarna, är att jag inte tror att ens herr Karlsson själv på allvar kan påstå att de som har sysslat med naturläkemedel har gjort det i syfte att tjäna stora pengar, som herr Karlsson talade om. Var och en som har följt händelseutvecklingen på det här området är säkert helt på det klara med att verksamheten inte har varit av den arten, att det förefallit vara något vettigt sätt att tjäna stora pengar. — Jag vill inte heller tolka herr Karlssons uttalande som en beskyllning i den riktningen, utan jag vill bara gärna ha detta fastslaget. Till sist vill jag ändå hålla utskottet räkning för den jämförelsevis positiva attityd som jag tycker mig kunna utläsa ur utskottets betänkande, trots att jag anser att utskottet inte fullt dragit ut konsekvenserna genom att skapa de möjligheter som vi efterlyst i motionen.
Herr talman! Jag vill fråga herr Lothigius vart han tror det skulle bära hän, om ett utskott gav sig ut och diskuterade med en del personer som har fått ett visst preparat att använda. Tycker verkligen herr Lothigius att ett riksdagsutskott skall arbeta under de villkoren?

Att vederbörande ej blivit botad, herr Karlsson, innebär inte automatiskt något bevis för att han blivit felbehandlad. Det är väl inte okänt för herr Karlsson att felbehandling och felbedömning även — tyvärr — förekommer vid våra sjukhus? Att ta ett enda obestyrkt fall till intäkt för ett anfall på en seriöst arbetande yrkeskår trodde jag att utskottets värderade ordförande höll sig för god till.
Herr talman! Nej, herr Bengtsson i Göteborg, det var inget anfall mot den grupp som herr Bengtsson företräder i debatten här i kammaren, utan det var bara en replik; eftersom herr Bengtsson förde fram påståendet att kiropraktorer skulle stå över de vanliga kotknackarna, anförde jag ett exempel på att jag hade blivit uppringd av en person som var verkligt bekymrad över att han blivit felbehandlad av en Doctor of Chiropractic. Så enkel var den saken, herr Bengtsson! Att felbehandlingar tyvärr förekommer vet vi. Sådant är mänskligt, men vi kan väl ändå inte säga att man i just den här gruppen skulle stå så speciellt högt över alla andra att man inte skulle kunna begå några misstag. Det var egentligen den lilla repliken jag gav herr Bengtsson.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på den här debatten och på företrädare för de olika motionerna, har jag ett behov av att erinra om att det faktiskt med ett enda undantag är ett enhälligt utskottsbetänkande som vi behandlar. Hela utskottet, med undantag för två ledamöter som har reserverat sig beträffande kiropraktorerna, står alltså bakom betänkandet. Då kan man fråga sig: Är det så, som någon av talarna vill göra gällande, att socialutskottet styrs av socialstyrelsen? Är det så att herr Gustavsson i Alvesta, herr Carlshamre, herr Larsson i Öskevik, herr Johnsson i Blentarp, herr Nordberg, herr Åkerlind, fröken Andersson, fru Marklund och alla andra styrs av socialstyrelsen i denna fråga? Jag vet inte om någon tror det. För egen del anser jag mig ha alibi, eftersom jag senast i onsdags riktade ganska skarp kritik mot socialstyrelsen, och jag har försökt pröva också denna fråga sakligt. Men vi har naturligtvis den inställningen att det inte gärna är tänkbart att riksdagen annat än i mycket speciella undantagsfall skulle ta ställning i en medicinsk sakfråga mot den medicinska expertisen. Man kan angripa socialstyrelsens sätt att tillämpa lagar och förordningar osv., men om riksdagen i en medicinsk sakfråga skulle ta en annan ståndpunkt än socialstyrelsen skall situationen vara mycket speciell. Det är heller inte så — jag tror jag vågar säga det för hela utskottet —- att någon där saknar förståelse för de problem och de patientkategorier som här är berörda. Om så hade varit fallet skulle vi nog inte ha fått ett enhälligt utskott. Bakgrunden är väl att vi menar att när riksdagen fattar ett beslut som får praktiska verkningar måste varenda punkt i detta beslut vara noga övervägd, särskilt när det gäller ett så viktigt område som hälso och sjukvård. En sak är att delta i en allmänt positiv opinionsbildning för förändringar, en annan sak är det beslut som riksdagen fattar. Därför har jag reagerat när praktiskt taget alla talare har sagt att ”dels stöder jag min egen motion, dels vill jag stödja samtliga andra motioner på området”. Man har en känsla av att så snart något kallas för inortodoxa metoder, naturläkemedel, hälsometoder, den fria vårdsektorn eller något liknande, skall man rösta på det. Men lika väl som socialutskottet har sitt ansvar för besluten har de som känner en allmän sympati för nya strävanden inom sjukvården ett ansvar för vilka konkreta yrkanden de röstar på. Det tycker jag är svårt att komma ifrån i en sådan här fråga, som naturligtvis inte är partiskiljande — det framgår ju av att utskottet är enhälligt. Anledningen till att utskottet är enhälligt tror jag är att man på åtskilliga punkter går till mötes önskemålen om en mer generös inställning till sådana här nya metoder. Det gäller även socialstyrelsens handlande. Eftersom jag som sagt känner mig fri att kritisera socialstyrelsen, tycker jag att vi också skall hålla styrelsen räkning för att den har tillsatt naturläkemedelsutredningen som kommer att vara färdig i sommar, enligt vad utskottet säger i sitt betänkande. Socialstyrelsen har också begärt hos regeringen att få pröva nya metoder såsom akupunktur och andra inortodoxa behandlingar. Därför tycker jag faktiskt att motionärerna borde kunna anse att de har nått en viss framgång. För detta har naturligtvis skett mot bakgrunden av ett tryck, inte bara från människor ute i landet utan också inom riksdagen. Herr Torwald framförde en viktig synpunkt, nämligen att ingen som företräder motionerna kan garantera att de metoder de talar för är riktiga. Lika litet kan naturligtvis socialutskottets ledamöter gå i god för att den behandling som i dag ges i svensk sjukvård alltid skulle vara medicinskt riktig. Tvärtom vet vi att åtskilligt ändras successivt när forskningen går vidare och man finner att metoder som tidigare använts är felaktiga och att man i stället bör förfara på annat sätt. Kärnan i vår lagstiftning är att preparat som försäljs som läkemedel skall ha styrkt effekt och inte några skadliga biverkningar som är för stora med hänsyn till verkningarna. Man kan diskutera om sådana läkemedel som inte har styrkt effekt eventuellt skall få saluföras bara de inte har skadliga verkningar. Utskottet har där pekat på dels att utredningen snart är färdig, dels, som herr Karlsson i Huskvarna nämnde, att socialutskottet vill att socialstyrelsen innan ställning tas till utredningens förslag skall pröva om inte åtgärder ofördröjligen kan vidtas så att sådana här mediciner blir tillgängliga. Det är en viktig mening i utskottets betänkande som har ägnats många funderingar. Jag betraktar den som en framgång för de synpunkter jag har företrätt i utskottet, och det tror jag andra gör också. Herr Torwald sade, och det kan låta ganska bestickande, att människor får röka och supa utan att man ingriper med förbud. Skall man då göra det när det gäller dessa ganska oskyldiga läkemedel? Ja, man får också sälja tobak och sprit, som vi vet är skadligt. Skall man då inte få sälja dessa rätt oskyldiga medel? Om någon säljer tobak och sprit och samtidigt påstår att de botar sjukdomar hoppas jag att myndigheterna inskrider. Det får man inte göra, det är det som är kärnan. Möjligen kan vi komma fram till att en del medel får säljas, om det klart framgår att de inte har styrkt effekt som läkemedel. Det är en tanke som fördes fram av bl.a. företrädare för den medicinska vetenskapen vid Läkarsällskapets sammankomst nyligen, där detta diskuterades. Vi har redan accepterat den principen i och med att homeopatiska läkemedel av viss utspädning får säljas trots att de inte har styrkt effekt. Egentligen är det bara en enda synpunkt till i diskussionen jag vill nämna ett par ord om. Herr Lothigius hänvisade till att man nu i USA har börjat forska kring thymusextrakt, och att det kanske kommer fram resultat därifrån. Men socialutskottet vill inte att riksdagen skall uttala att THX eller thymusextrakt inte har någon effekt. Det vet socialutskottet ingenting om. Det är mycket möjligt att man kan komma fram till att medlen har effekt och skall användas. Det är i så fall utmärkt. Men vad socialutskottet har att hålla sig till, är att de hittills inte har visats ha styrkt effekt. Därmed är det enligt nuvarande lagstiftning inte tillåtet att använda de medlen som läkemedel. Det hänvisas till att många tusen människor går som levande bevis på att THX har effekt. I så fall är det märkligt att inte någon vetenskapligt tillfredsställande redovisning av detta har kunnat göras. Ansvaret för det vilar inte i första hand på socialstyrelsen, utan på den forskare som tror på medlet. Det är märkligt att han inte har kunnat ge någon tillfredsställande redovisning. Jag vill understryka detta än en gång för att det inte skall sägas att socialutskottet tydligen inte visste vad man talade om. Socialutskottet säger inte att THX saknar effekt. Socialutskottet har bara att hålla sig till att någon redovisning som styrker påståenden om effekt inte har framkommit. Det är det den nuvarande lagstiftningen fordrar. Jag vill tillägga att åtminstone inte jag kan tro att hela svenska läkarkåren och socialstyrelsen önskar att medlen inte skulle ha effekt. Min erfarenhet av dem som arbetar inom den svenska sjukvården, som här litet föraktfullt kallas för den konventionella sjukvården, är att de vill hjälpa patienterna och önskar att det kommer fram nya, effektiva läkemedel, vare sig de är syntetiska eller biologiska. Om de tror att ett läkemedel har effekt är de angelägna om att det skall få användas för att människor skall bli botade. Ibland finns i diskussionen en ton av att de många tusen människor som arbetar i vanlig svensk konventionell sjukvård inte skulle vara besjälade av sina patienters bästa utan på något sätt likgiltiga för om dessa olika medel har effekt eller inte. Den uppläggningen av diskussionen har jag känt ett behov av att reagera mot.
Herr talman! Jag vill uttala min glädje över herr Romanus hovsamma och sakliga framställning. Jag tycker att den var klarläggande och fin. För att det inte skall råda några missförstånd oss emellan, vill jag tala om vad som skiljer oss åt. Det står i detta cirkulär att det ej kan anses stå i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet att behandla patienter med THX.

Det är min önskan när det gäller detta medel. En rad läkare i detta land, herr Romanus, delar denna ståndpunkt och frågar: Varför inte tillåta en sådan prövning så att vi såsom läkare får möjlighet att följa upp resultaten? Dessa frågor utgör underlag för min motion, vari jag ber att riksdagen skall ta ställning till dem. Till sist vill jag till socialutskottets värderade ordförande säga att man i en sådan här fråga med många människor involverade kan göra en studieresa. Man far ju till Nya Zeeland, Kina och Canada; varför inte i stället åka till områden där en folkrörelse är verksam?
Herr talman! Det fanns mycket sakligt och riktigt i vad herr Romanus sade. Jag reagerade dock starkt, när han tog till i överkant och försökte tillvita oss som talar för naturläkemedel att vi skulle uttrycka oss illa om vårdpersonalen inom den konventionella sjukvården. Det har ingen av oss gjort någon gång. Vi är alla medvetna om att den personalen har ett mycket pressande och ansvarsfyllt arbete, som den sköter på ett utomordentligt sätt. Vi har ingenting emot personalen utan vill tvärtom hjälpa den. Alla är vi väl glada över att löneförhandlingarna har medfört ett bra lyft för de dåligt avlönade inom sjukvården. När jag ändå har några minuter på mig, vill jag säga ett par ord om naturläkemedelsutredningen, som har nämnts av en del talare med förhoppning i rösten. Förhoppningar skall vi väl hysa, men vi skall inte vänta oss för mycket av den utredningen. Ingenting har läckt ut från den, men jag anser mig ändå kunna säga följande, som är ett uttryck för att jag har försökt vara en intresserad och framsynt observatör. Utredningen har haft så pass kort tid och så pass litet pengar till sitt förfogande för arbetet inom detta väldigt omfattande område att det är högst sannolikt att den endast kan lägga fram en övergripande syn på problemen. Den blir antagligen tvungen att begära fortsatta utredningar inom olika sektorer av området. Följaktligen kan man inte hoppas att det skall hända stora ting någon gång i juni, när utredningen lägger fram sitt resultat.
Herr talman! Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över herr Romanus inlägg. Problemet är ju att läkare inte har kunnat förskriva exempelvis sådana örtmediciner som invandrare har använt i sina resp. hemländer. Detta har i många fall varit en psykologisk belastning i relationen läkare-patient. Ett exempel på den inställningen är ju den tråkiga processen med anledning av Järna-åtalen. Här behövs en mera positiv inställning till örtmediciner och större frihet för läkarna att använda sådana mediciner, kanske då i första hand sådana som sedan länge använts i andra europeiska länder. Det är just för en sådan utveckling som vi motionärer arbetar.
Herr talman! Jag instämmer med herr Lothigius så långt att jag tycker att det är viktigt att riksdagens ledamöter har kontakt med de stämningar som finns bland människorna och särskilt naturligtvis i den egna valkretsen. Jag har inte någon anledning misstänka att den kontakten skulle saknas hos någon särskild ledamot av riksdagen. Jag har heller ingenting emot för min egen del att få kontakt med människor som är intresserade av det här ämnet. Jag kan försäkra herr Lothigius att det är få frågor som jag har haft anledning att syssla med i riksdagen, där jag har talat med så många vanliga människor som varit engagerade på olika sidor, som i detta fall. Men jag tror inte att man kan lösa några vetenskapliga problem genom opinionsundersökningar. Vi vet ju att i det här fallet är det ofta en fråga om tro, om psykologiska effekter. Ingen bestrider väl att exempelvis THX har sådana effekter. Men om vi vill ta reda på vad det preparatet har för effekt exempelvis på cancer, är opinionsundersökningarna värdelösa. Då är det viktigt att lägga upp vetenskapligt korrekta material. Det här är inget nytt problem bara därför att man råkar ta medicinen från kalvbräss, utan här är det fråga om precis samma vetenskapliga problem som när det gäller andra mediciner som ges mot cancer. Socialstyrelsen har haft en arbetsgrupp som givit dr Sandberg chansen att presentera det bästa material han har haft, men där har man inte kunnat finna några effekter. Det är den dystra sanningen. Vi önskar väl alla att THX kunde ha effekt på cancer, om det fanns någon möjlighet. Nu säger herr Lothigius att det finns läkare som vill göra sådana försök. Det finns möjlighet enligt vår nuvarande lagstiftning för dessa läkare att lägga upp en försöksplan och vända sig till medicinska forskningsrådet. De kan också begära dispens för att få använda THX. Det är bara att hoppas att de sätter i gång. Det är ju bättre att några läkare som är intresserade gör detta, om det sker under vetenskapligt tillfredsställande former. Det förhållande som herr Torwald tar upp kan ju synas vara egendomligt: Varför skall inte läkare få göra vissa saker? Herr Gernandt var inne på samma sak: Varför får inte läkare göra sådant som andra får göra, arbeta med akupunktur osv.? Det kan verka konstigt, men det är nu en gång så att läkarna har fått samhällets legitimation. Myndigheterna går i god för att läkarna bedriver sjukvård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Därför måste vi också ställa särskilda krav på vad läkarna gör. Jag tror att herr Torwald inte vill invända mot den principen. Läkare som har fått samhällets legitimation skall vi ställa särskilda krav på. Var och en annan som ägnar sig åt hälsovård får göra snart sagt vad som helst, så länge han inte ger sig in på de områden som är förbjudna, t.ex. cancer och andra farliga sjukdomar. Det kan verka märkligt, men jag tror inte att vi kan komma ifrån den ordningen. Vissa saker måste vara förbjudna för läkarna just därför att de är läkare och just därför 55 att människor har ett visst förtroende för dem. Sedan kan man diskutera vad man skall ge läkarna tillstånd till, men själva huvudprincipen måste vi nog hålla fast vid även i framtiden, och då kan man alltid komma i en sådan situation som den där vi befinner oss i det här fallet. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Bara ett par siffror som belysning av tendensen. År 1973 gav valutastyrelsen tillstånd till svenska direkta investeringar i utlandet för I 503 milj.kr. År 1974 var motsvarande summa 2430 milj.kr. Under de fem senaste åren uppgår kapitalexporten i denna form till över 8 miljarder kronor. Denna kapitalexport har ägt rum samtidigt som Sverige härjats av en arbetslöshetskris och samtidigt som finansministern och industriföretagen talar om att investeringarna i det svenska näringslivet är för små. Förra året genomfördes en komplettering av valutalagstiftningen så att valutastyrelsen fick rätt att under vissa förutsättningar ta hänsyn också till sysselsättningssynpunkter inom landet. Från vpk:s sida ville vi redan då gå längre och har återkommit med vårt krav i år. Vi föreslår att man skall ändra lagstiftningen så att generellt förbud mot investeringar utomlands kan förordnas för viss tid. Det är inte rimligt att storfinansen fritt skall kunna föra ut värden som skapats genom lönearbetarnas slit Utskottet anför häremot att Sverige är bundet av åtaganden som följer av anslutningen till OECD och den s.k. kapitalliberaliseringsstadgan. Jag skall inte närmare gå in på de tolkningsfrågor som finns. Vår åsikt är att en ökad restriktivitet på det sätt som vi föreslagit icke strider mot stadgan. Skulle trots allt detta vara fallet bör Sveriges anslutning till denna kapitalliberaliseringsstadga omprövas. Vad som är bra för landet måste vara avgörande. Det finns ett speciellt problem i samband med de svenska företagens utlandsinvesteringar som tagits upp i samtliga tre motioner. Det gäller det inflytande som de anställda i vederbörande företag skall ha när det är fråga om kapitalexport. Samtliga motionärer vill ha ett ökat inflytande för de anställda. Liknande krav har framförts tidigare, bl.a. vid förra riksmötets behandling av valutalagstiftningen. Valutastyrelsen har uppgivit att man numera inhämtar synpunkter från personalen vid berörda företag vid prövning av tillstånd för kapitalexport. Det ser jag som ett tillmötesgående av de synpunkter som framfördes i bl.a. vpk:s motioner i fjol. Men denna nya praxis bör säkras genom att man i lagen inför stadgande om obligatoriskt hörande av de lokala fackliga organisationerna. Det avgörande kravet är att dessa också skall ha vetorätt i dessa frågor. Om de säger nej skall kapitalexport inte kunna förekomma. Hittills har jag tagit upp frågan om kapitalexporten med hänsyn till verkningarna i Sverige. Men ännu viktigare är givetvis frågan om dess verkningar i det land där kapitalanläggningen sker. Detta är ett stort problem. Vi anser att i själva valutalagen bör införas bestämmelser som säger att en kapitalexportör för att få tillstånd måste kunna visa att hans export inte är till men för det mottagande landet, att han inte snedvrider mottagarlandets ekonomiska struktur eller att kapitalexporten inte är led i försök att vidmakthålla en regim som motsäger ekonomisk och social utveckling och utjämning. Därför kräver vi ett direkt förbud för investeringar från Sverige i områden under kolonialt förtryck, i stater som utövar sådant kolonialt förtryck eller har fascistisk eller rasistisk regim. Sydafrika är här det mest diskuterade fallet, men samma regler bör även gälla t.ex. Brasilien och andra länder. I bägge de nämnda staterna finns betydande investeringar av de största och mest välkända svenska storföretagen. I Sydafrika finns t.ex. dotterföretag till bl.a. Alfa-Laval, Electrolux, Sandvik, Fagersta, ASEA, Atlas Copco och SKF. Deras närvaro är utan tvivel ett stöd för den rasistiska regimen i Sydafrika, som på ett grymt och barbariskt sätt förtrycker majoriteten av människorna i landet med motiveringen att de har en annan hudfärg än den garanterat vita. Det har under den senaste tiden kommit fram massor av nytt material om de svenska företagens verksamhet i Sydafrika. Jag hänvisar till de nya böcker som utgivits, den rapport som nyligen kommit från en arbetsgrupp utsänd av LO och TCO, liksom till Ekumeniska nämndens valutalagstiftning frågeundersökningar hos ledningarna för de svenska företagen. Alla dessa rapporter visar entydigt samma sak. De svenska kapitalisterna gör höga profiter genom att de kan utnyttja den rasistiska regimens förtryckspolitik, och deras verksamhet stödjer i sin tur denna förtryckarregim. Utskottet vill inte ta upp denna fråga till sakdiskussion. Man säger endast att sanktioner som gäller enskilt land bör ske genom särskild lagstiftning, vilket skett beträffande Rhodesia. Det handlar emellertid inte om ett enskilt land. Det handlar om en rad länder vilka faller under rubriken Område under kolonialt förtryck, dvs. stater som utövar sådant kolonialt förtryck eller har fascistisk eller rasistisk regim. Finansutskottets betänkande har tyvärr därför den innebörden att det i realiteten försvarar svenska storföretags investeringar i dessa områden därför att man inte vill göra något åt dem. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen, som innebär tillgodoseende även av de krav som framförts av motionärerna från socialdemokraterna och centerpartiet.

Herr talman! Vi hade för ett år sedan en både lång och omfattande debatt i det ärende som föreligger i dag. Det var med anledning av finansutskottets betänkande nr 23 år 1974. Jag, som annars gärna faller för en frestelse, skall den här gången avstå från att ge mig in i en debatt med herr Hermansson. Jag vill bara notera att finansutskottet i sitt betänkande konstaterar att utbredd enighet råder om behovet av en fortsatt reglering på valutaområdet mot bakgrund av de påfrestningar som det internationella betalningssystemet kan förutses få under de närmaste åren, varför utskottet i den delen tillstyrker propositionen. Man tillstyrker vidare den anpassning till den nya författningen som föreslås i propositionen. Vi har, som herr Hermansson sade, haft att behandla tre motioner som i stort sett kommer igen med argument som framfördes förra året. Utskottet erinrar om att den nya lagen trädde i kraft så sent som den 1 juli 1974 och att erfarenheterna ännu inte är sådana att utskottet finner anledning att gå vidare med ändringar i motionernas riktning. Herr Hermansson påpekade också mycket riktigt, att de krav som fanns i motioner från flera håll förra året om hörandet av personalrepresentanter i berörda företag har uppfyllts av den med LO och TCO-representanter i fjol utökade valutastyrelsen. Den andra notering jag vill göra gäller det som herr Hermansson, med instämmande från min sida, sade var ett mycket stort problem, nämligen etablering i och valutautförsel till vissa bestämda stater. Där vidhåller utskottet sitt ställningstagande från förra året att det problemet inte hör hemma i valutalagstiftningen utan får tas upp i annan ordning. Rimligen bör inte utskottets ställningstagande tolkas på det sätt som herr Hermansson gjort. Det är ett problem som inte togs upp till behandling i finansutskottet. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda ber jag att få yrka bifall till finansutskottets föreliggande hemställan.
Herr talman! Herr Pettersson i Malmö anför som motiv för finansutskottets nej till de tre motionerna från dels vpk, dels centern och socialdemokraterna att man inte redan nu vill gå vidare eftersom man så sent som förra året genomförde vissa förändringar i valutalagstiftningen. Vad motionärerna framhållit är att de här problemen har tillspetsats under det senaste året. Det är en skärpning och tillspetsning som inte började då, men som har fortgått. Det har skett på två olika sätt. De svenska storföretagens export av kapital har ytterligare tillväxt, såsom jag nämnde i mitt tidigare anförande. Det är en mycket kraftig ökning av kapitalexporten med 60-70 96 på ett år, och det måste anses synnerligen anmärkningsvärt. Den nya lagstiftningen har alltså icke lett till en minskad kapitalexport, utan trots denna har kapitalexporten ökat synnerligen kraftigt. Det andra som hänt är att uppmärksamheten på förhållandena i Sydafrika i hög grad har skärpts. Jag nämnde de rapporter och de böcker som finns om Sydafrika och den ökade uppmärksamhet som rasdiskrimineringen och förtrycket ägnas av en allt bredare svensk opinion. Det gör det också nödvändigt att snabbt gå vidare och tillmötesgå de krav som här rests av motionärer från olika håll. Herr Pettersson i Malmö ansåg att han ville ge en annan tolkning än jag gjort av det förhållandet att finansutskottet inte vill ta upp en sakdiskussion om kraven på förbud mot kapitalexport till Sydafrika och andra rasistiska regimer. Han menar att det inte är något ställningstagande. Men om dessa frågor tillspetsas — det finns konkreta förslag från riksdagsmän tillhörande tre partier här i riksdagen om åtgärder — och om utskottet säger nej till dessa, innebär det i sak ett ställningstagande mot de förslag som ställts från olika håll. Jag är glad om Pettersson i Malmö har en annan inställning och om han ville vara med på åtgärder som verkligen innebär att man kan stoppa den ökade kapitalexporten till Sydafrika från de svenska företagens verksamhet. Men då vill jag fråga honom: Vilka åtgärder är herr Arne Pettersson och finansutskottets majoritet beredda att förorda i detta syfte?
Herr talman! Jag vill bara än en gång säga till herr Hermansson att finansutskottet har sagt att det icke är i valutalagstiftningen som man bör avgöra de frågor som herr Hermansson här diskuterar. De får tas upp på annat sätt. Jag vidhåller mitt påstående att finansutskottet icke har prövat det sakliga innehållet, utan avvisat den diskussionen ifrån frågan om ändringar i valutalagstiftningen.
Herr talman! Den motivering som utskottet anfört, nämligen att det här skulle handla om sanktioner mot ett enskilt land, är som jag tidigare framhöll icke hållbar. Det handlar om en grupp av länder som faller under den definition som vi bl.a. anfört i vårt förslag till en annan utformning av valutalagen. Men om herr Pettersson i Malmö och finansutskottets majoritet har den inställningen att man verkligen vill göra någonting för att sätta stopp för de svenska kapitalinvesteringarna i Sydafrika, så vill jag påpeka att man får tillfälle att ta denna positiva ställning när en annan vpk-motion kommer upp till behandling här i riksdagen. Den är då icke anknuten till valutalagen, utan ställer på annat sätt förslag om åtgärder från riksdagens sida. Jag skall med intresse avvakta ställningstagandet till den motionen.
Herr talman! Jag har för majoriteten i utskottet inte talat om något annat än att denna majoritet har avvisat valutalagstiftningen såsom lämplig att klara de problem herr Hermansson tar upp.

Herr talman!

Det finns också krav i motionen att utlandsinvesteringar icke skall godkännas utan bifall från de anställda inom det berörda företaget. Jag tror inte jag behöver ta upp mycket av kammarens tid med att tala om angelägenheten av att vi har möjlighet att stoppa investeringar av de slag vi har tagit upp i motionen. Det måste vara uppenbart angeläget att vi skall kunna förhindra utlandsinvesteringar inte bara om de har negativ effekt på vår egen arbetsmarknad, utan också om vi kan räkna med att de får negativ effekt i det mottagande landet. Nu avvisar finansutskottet förslaget på formella grunder, kan man säga. Som också framgått tidigare i debatten avstår man från att gå in i en sakdiskussion. Jag har vidare informerats om att jag på andra formella grunder är förhindrad att yrka bifall till min motion, eftersom den i så fall borde ha innehållit lagtext. Jag skall alltså avstå från att yrka bifall den här gången. Jag utgår självfallet ifrån att frågan inte för alltid avförs från riksdagens bord, utan att vi åter kommer att aktualisera den i riksdagen. Jag kommer att i en eventuell votering i den här frågan avstå från att rösta. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Det är ett omfattande reformarbete som under de senaste åren har pågått när det gäller skadeståndsrätten. Det har bl.a. som resultat avsatt den nya skadeståndslag som trädde i kraft den 1 juli 1972. Därmed hade grundstenen lagts till ett delvis nytt skadeståndsrättsligt synsätt. Skadeståndets betydelse när det gäller att bereda ersättning för de skador som uppkommer i samhället har förändrats och förskjutits. Särskilt på personskadornas område har andra ersättningsformer kommit att spela en alltmer central roll. Man kan bara peka på den expansion som det offentliga och enskilda försäkringsväsendet har undergått. Det skadeståndsrättsliga reformarbetet fortsätter alltjämt. Den proposition som vi i dag behandlar bygger på de senaste betänkanden som skadeståndskommittén avgett. I dessa betänkanden finns förslag till en allmän regel om jämkning av skadestånd samt förslag till ändrade lagregler om skadestånd vid personskada. Det kan i det här sammanhanget också ha sitt intresse att nämna att kommitténs förslag har tillkommit efter samarbete med motsvarande kommittéer i de övriga nordiska länderna. Den i propositionen föreslagna jämkningsregeln innebär att ett skadestånd kan jämkas om skyldigheten att utge skadestånd skulle vara oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Vid jämkning skall också beaktas den skadelidandes behov av skadeståndet och övriga omständigheter. Jämkningsregeln fö reslås bli tillämplig vid alla slag av skador, både ekonomiska och ideella. Den skall gälla både vid personskada och vid egendomsskada. Fall då ett skadestånd inte anses oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige är om skadeståndet täcks av en ansvarsförsäkring eller den ansvarige är att hänföra till s.k. självförsäkrare. Enligt propositionens förslag bör jämkning i princip inte komma i fråga när den ansvarige har underlåtit att teckna ansvarsförsäkring trots att han objektivt sett borde ha försäkrat sig. Det är riktigt att man så långt möjligt tillgodoser den skadelidandes intresse av att få full ersättning för sin skada. Om denna princip tilllämpades utan undantag kunde det emellertid medföra att den skadeståndsskyldige ålades ett skadestånd som betydde hans ekonomiska ruin. Det är också angeläget att understryka att ju mer skaderiskerna ökar i vårt samhälle desto större är risken att redan en ganska liten oaktsamhet kan medföra skador av sådan storlek att det blir ödeläggande för den skadeståndsskyldiges ekonomi om han skall ersätta skadorna.

Motionärerna hänvisar till att det av motivuttalanden till den föreslagna allmänna jämkningsregeln får dras den slutsatsen att, i de fall där jämkning anses motiverad, en bedömning skall företas av den skadelidandes ekonomiska situation. Om denna situation då befinns vara så besvärande att konsekvensen av en jämkning för hans del framstår som mer eller mindre obillig, skall jämkningen inte genomföras. I motionen hemställs vidare att brottsskadeutredningen får tilläggsdirektiv när det gäller kompensation åt skadelidande som på ett obilligt sätt fått sitt ekonomiska läge försämrat genom jämkning av skadestånd. I konsekvens härmed förordar motionärerna att rekvisitet om beaktande av den skadelidandes behov av skadestånd skall utgå ur den föreslagna lagtexten. När det gäller skälighetsprövning av det slag som avses med den allmänna jämkningsregeln är det enligt reservanternas mening naturligt, att man beaktar skillnader i skuldgraden, såsom emellan å ena sidan vanlig oaktsamhet och å andra sidan uppsåt eller grov vårdslöshet hos den skadeståndsskyldige. Det är naturligt att jämkningsregeln framför allt kommer till användning i oaktsamhetsfallen men att den kommer att tillämpas mer restriktivt när det gäller uppsåt eller grov vårdslöshet hos den skadeståndsskyldige. Å andra sidan kan det ofta vara oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige att behöva betala fullt skadestånd. Vi reservanter framhåller att det från sociala och humanitära synpunkter är olyckligt att ålägga en tilltalad skadeståndsskyldighet, som han inte kan fullgöra hur väl han än sköter sig i fortsättningen. Ett sådant skadestånd kan bli ett avgörande hinder för hans återanpassning i samhället. Det kan också te sig meningslöst att döma en förut många gånger straffad person att utge skadestånd som han omöjligen kan betala. Det kan för den tidigare straffade bli ett allvarligt hinder när det gäller hans rehabilitering. Därför bör jämkningsregeln, som det också framhålls i propositionen, kunna tillämpas även vid skada i samband med uppsåtliga brott, om i övrigt starka skäl, t.ex. hänsyn till den brottsliges möjligheter till återanpassning, talar för att skadeståndet sätts ned. Som jag redan tidigare anfört har brottsskadeutredningen till uppgift att bl.a. överväga, om det finns skäl att införa ett vidgat statligt ersättningsansvar för person och sakskada i samband med brott. Den fråga som tagits upp i motionen 1818, nämligen huruvida staten skall träda in och ta på sig ett ersättningsansvar för den del av det skadestånd som kan komma att sättas ned med hänsyn till skadevållarens sociala rehabilitering är alltså föremål för utredning. Detsamma gäller frågan huruvida den ersättning som har utgetts av staten till den skadelidande skall kunna återkrävas från skadevållaren. Av denna anledning finns det därför inte anledning att nu ta upp dessa frågor. Det skulle strida mot riksdagens arbetsformer att fatta beslut som binder upp en sittande utredning i denna situation. När det gäller regressrätten i de fall då statlig ersättning utgått kan det konstateras, att staten så gott som aldrig utnyttjat sin regressrätt. Men även denna fråga är ju en av de saker som utredningen skall överväga. I motionen 1820 yrkandet 3 tas frågan upp om man även i andra fall än när skadestånd grundas på brott bör införa en möjlighet till statlig ersättning åt skadelidande, vars skadestånd har blivit nedsatt genom en jämkning till följd av ekonomiska förhållanden på skadevållandens sida. Den fråga det gäller är om staten bör träda in och ersätta den del av skadan som inte täcks av socialförsäkringen, när det gäller personskador, och det försäkringsskydd som den enskilde själv till rimliga kostnader kan skaffa sig, när det gäller sakskador. Som jag redan inledningsvis framhöll har den successiva utbyggnaden av vårt socialförsäkringssystem inneburit att flertalet personskador till största delen blir täckta inom ramen för den allmänna försäkringen och yrkesskadeförsäkringen. Även olika former av enskilda försäkringar, inte minst av typen gruppförsäkringar, innebär ett kompletterande skydd i allt större omfattning. När man motionsvägen framför ett krav som detta bör man i rimlighetens namn också kunna påvisa den ungefärliga kostnaden av en sådan reform. Detta har emellertid inte gjorts. Redan mot den bakgrunden är det uppenbart att staten inte kan ta på sig ett generellt ersättningsansvar för person och sakskador som inte täcks av socialförsäkring eller annan försäkring. I reservationen har vidare framhållits att det skulle vara ännu orimligare om staten skulle svara för ren förmögenhetsskada. Ett bifall till motionen skulle medföra att den som får sitt skadestånd nedsatt med tillämpning av den allmänna jämkningsregeln skulle få större möjligheter till ersättning av allmänna medel än den som skadats under sådana omständigheter att han över huvud taget inte har rätt till skadestånd. Även utskottet är medvetet om att det förhållandet att den allmänna jämkningsregeln är dispositiv innebär betydande svårigheter att åstadkomma en samordning mellan ett utbyggt statligt system för ersättning till skadelidande å ena sidan och skadeståndslagens regel om jämkning av oskäligt betungande skadestånd å andra sidan. Jag vill i anslutning till detta framhålla att det f. n. bara är en liten del av skadefallen som går till domstol. När rättegång förekommer är det också mera sällan som det överlämnas till domstolen att avgöra frågor om ersättningsposter.

Redan av denna orsak kan vi inte tillstyrka yrkandet om ändrad lydelse av den allmänna jämkningsregeln. Vi har emellertid i vår reservation framhållit att det är angeläget att skadeståndsreglerna utformas så, att de inte leder till stötande eller obilliga resultat. Vi anser alltså att denna regel bör ha den utformning som förordas i propositionen. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till lagutskottets betänkande nr 16.

Vid bestämmande av skadestånd skall hänsyn tas inte enbart till skadans medicinska utveckling utan också till den skadades personliga förhållanden, och alla omständigheter som kan inverka på hans möjligheter att arbeta skall beaktas. Regler föreslås även om viss samordning mellan skadestånd och andra ersättningar, om omprövning av skadestånd på grund av väsentligt ändrade förhållanden samt om jämkning på grund av medvållande eller därför att skadeståndet blir oskäligt betungande för den skadeståndsskyldige. Propositionen bygger på skadeståndskommitténs betänkande, som tillkommit efter nordiskt samarbete. Endast fyra motioner har väckts i anledning av propositionen. I utskottet har vi i huvudsak uppnått enighet vid behandlingen — så även när utskottet i ett fall inte godtagit propositionens förslag — nämligen i vad gäller samordning av skadestånd med utfallande egna försäkringsersättningar. Jag ämnar beröra några av de frågor som utskottet har haft att ta ställning till, och jag gör det i huvudsak i den ordning i vilken frågorna återfinns i betänkandet. Först behandlas frågan om eventuell begränsning av ersättningsnivån vid personskada. Den grundläggande principen är ju att skadeståndet skall täcka hela skadan i den mån icke samordning sker med förmåner från andra försäkringsanordningar, exempelvis socialförsäkring. Principen kan innebära att skadestånd utdöms för mycket stora inkomstbortfall —- om det alltså är fråga om höginkomsttagare — utan någon speciell begränsning. Av remissinstanserna var det bara en, nämligen Folksam, som anmärkte mot detta förhållande och ansåg att det borde införas en begränsning. Utskottet har, liksom föredragande statsrådet, inte funnit lämpligt att införa en sådan begränsningsregel. Det ena skälet är att den skulle medföra tekniska komplikationer. En nettoregel av detta slag stämmer exempelvis inte med reglerna för grundskyddets konstruktion enligt socialförsäkringen. Det andra skälet för utskottets avstyrkande av motionen är att de sociala skäl för begränsning som motionen anger inte kan ac cepteras av utskottet, eftersom vi finner att skadeståndsreglerna knappast utgör lämpliga instrument för att verka inkomstutjämnande eller tillgodose jämlikhetssynpunkter. Det är i stället som bekant skattereglerna som skall verka inkomstutjämnande i samhället. Ett enigt utskott har tillstyrkt propositionen på denna punkt — låt vara att ett särskilt yttrande avgivits av två socialdemokrater. Nästa punkt i betänkandet gäller frågan om omprövning av skadestånd för framtida inkomstförlust enligt förslag i motionen av herrar Boo och Torwald. Denna motion tar upp frågan om omprövning av skadestånd till personer som skadats vid unga år, som inte har hunnit fullgöra yrkesutbildning eller som står i början av karriären inom sitt yrke. Motionärerna betonar att den skadelidande bör få skadeståndet omprövat så att han blir delaktig av den inkomstutveckling han skulle ha fått vid normal befordran inom sitt yrke. Utskottet avstyrker motionärernas krav på ändring av den föreslagna lagtexten för att tillgodose dessa önskemål. Utskottet framhåller att övergången till ekonomiskt invaliditetsbegrepp, som propositionens förslag innebär, skall innebära tillräcklig garanti för att motionärernas synpunkter skall bli beaktade i rättstillämpningen. Vi centerpartister i utskottet har i ett särskilt yttrande anfört att lagens krav på ”väsentligt” ändrade förhållanden för att man skall få en omprövning inte får tas till intäkt för en alltför restriktiv tillämpning. Jag vill något ta upp frågan om samordning mellan skadestånd och andra förmåner. Enighet har rått inom utskottet om att tillstyrka propositionens förslag att samordning skall ske mellan skadestånd och förmåner från socialförsäkringar och enligt anställningsavtalet. Men i propositionen föreslås även att samordning i skälig omfattning skall ske mellan skadestånd och ersättningar som den skadelidande får från försäkringar som han själv tecknat och erlagt premier för. I motionen nr 1820 av fru Kristensson föreslås att denna senare bestämmelse utgår, vilket utskottet enats om att föreslå riksdagen. Det främsta motivet till avsteg från propositionen på denna punkt är att vi inom utskottet — i likhet med motionärerna — anser det oskäligt att lägre skadestånd skall utdömas till en skadelidande person därför att han genom egna försäkringar velat ge sig eller sin familj ett extra skydd. Vad gäller skadevållaren skulle förslaget i propositionen innebära att han ådöms att utge lägre skadestånd på grund av att han skadat en person som har ett extra försäkringsskydd. Som bl.a. LO framhållit i sitt remissyttrande skulle en sådan samordning gynna en skadevållare på den skadelidande försäkringstagarens bekostnad.

berg tas frågan om patientförsäkringar upp, och den motionen behandlas även i utskottsbetänkandet. Samtliga landstingskommuner och de tre kommunerna utanför landsting har ju fr.o.m. den 1 januari i år anslutit sig till ett nytt försäkringssystem, som kallas patientförsäkring vid behandlingsskada. Denna försäkring gäller vid behandlingsskador i direkt samband med hälso och sjukvård som orsakats vid undersökning, medicinering, behandling eller olycksfall efter senaste årsskiftet. Någon retroaktivitet finns inte i patientförsäkringen. En händelse som inträffat före försäkringens ikraftträdande kan alltså inte täckas genom försäkringen. Av denna anledning avstyrks motionen om att sjukvårdshuvudmännen skulle överväga att tillämpa patientförsäkringen retroaktivt. Frågan om ersättning för egendomsskador som vållas av personer intagna på vårdinrättningar tas upp i motionen 796 av fru Karlsson som vill överväga lagstiftningsåtgärder för att de skadelidande skall garanteras ersättning. Utskottet hänvisar till att samtliga landstingskommuner torde ha tecknat ett komplement till ansvarsförsäkringen såvitt avser de psykiatriska klinikerna. Utskottet delar helt motionärens åsikt att det är otillfredsställande att det inom den kommunala vårdsektorn f.n. finns ett sämre skydd för skador som kan drabba tredje man än vid motsvarande statliga vårdinrättningar. Även i år har från vpk-håll väckts en motion med krav på att strikt skadeståndsansvar införs i alla företag för skador som uppstår i samband med arbetet och att principen om ”omvänd bevisföring” tillämpas på detta område. Det skulle då innebära att företag har att bevisa sig fria från skuld med avseende på framställda skadeståndskrav. I likhet med tidigare år avstyrker lagutskottet även i år bifall till motionsyrkandet. Utskottet hänvisar till att man just på yrkesskadornas område övergått från ett ersättningssystem byggt på strikt ansvar för arbetsgivare till ett av arbetsgivarna bekostat försäkringssystem som successivt byggts ut och förstärkts. De problem som aktualiseras i motionen om den fortsatta utbyggnaden av det ekonomiska olycksfallsskyddet vid yrkesskadefall är frågor som tillmäts hög prioritet av arbetsmarknadens parter. Ett antal kollektiva försäkringssystem har skapats genom avtal, exempelvis tjänstegrupplivförsäkringen och fr.o.m. den 1 september 1974 trygghetsförsäkringen. Den senare skall ge den som drabbas av personskada genom olycksfall i arbetet full ersättning för både ekonomisk och ideell skada utan att det behöver påvisas att arbetsgivaren eller annan är skadeståndsskyldig. Enligt utskottets uppfattning bör önskemålen om förbättringar av det ekonomiska skyddet vid yrkesskadefall även i fortsättningen tillgodoses genom successiv utbyggnad av yrkesskadeförsäkringen och av komplettering i form av kollektiva försäkringar. Det kan också nämnas att yrkesskadeförsäkringen f.n. är föremål för översyn av yrkesskadeförsäkringskommittén. Av de orsaker jag redovisat avstyrker ett enigt utskott motionen. Men 75 det bör påpekas att vänsterpartiet kommunisternas utskottsrepresentant var frånvarande när det beslutet fattades. Herr talman! Jag vill till slut ta upp frågan om jämkning av oskäligt betungande skadestånd och utbyggnad av systemet med statlig ersättning till skadelidande samt kravet på tilläggsdirektiv till brottsskadeutredningen. Mot dessa förslag har utskottets socialdemokrater och vpk-representanten reserverat sig. Det är visserligen värdefullt och positivt att vi får detaljerade regler för när skadestånd skall utgå, så att den som lider skada erhåller full ersättning. Men vi måste även se på i vad mån skadevållaren har möjligheter att erlägga utdömt skadestånd och vilka konsekvenser skadeståndet får för honom och hans familj. Skadeståndsreglerna kan inte tillåtas vara sådana att den som begått brott ådöms ett så omfattande skadestånd att det avsevärt försvårar hans rehabilitering. Samtidigt skall den som utsätts för brott få full ersättning oberoende av skadevållarens möjligheter att betala. Ett ökat ansvarstagande från statens sida är nödvändigt för att lösa de frågorna. Detta är centerns ståndpunkt. Det har redovisats tidigare av vårt parti, och vi återkom nu till dessa frågor i partimotionen 1818, som har väckts i anledning av propositionen. Enligt centerns uppfattning skall principen vara att enskild person som drabbas av person eller sakskada i samband med brott hålles skadeslös. Å andra sidan måste man undvika alltför kraftiga skadeståndsanspråk mot den som har begått brott. Bestämmelserna i lagförslaget tillgodoser inte på ett tillfredsställande sätt den förordade principen. Även i fru Kristenssons motion tas liknande synpunkter upp. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till dessa i motionerna anförda synpunkter om å ena sidan rätten till fullt skadestånd och å andra sidan skadeståndet kontra återanpassningsmöjligheterna. I propositionen föreslås att det i skadeståndslagen införs en allmän jämkningsregel enligt vilken den som är skyldig att utge skadestånd kan få detta jämkat, om det är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Därvid skall även den skadelidandes behov av skadestånd och s.k. övriga omständigheter beaktas. Utskottsmajoriteten befarar att tillämpningen av denna allmänna jämkningsregel kan leda till ett otillfredsställande resultat för båda parter, alltså både för den skadade och för den som skall utge skadeståndet. Därför förordar utskottet att man utreder möjligheterna att åstadkomma en allmän koordination mellan ett utbyggt statligt ersättningssystem för den skadelidande å ena sidan och skadeståndslagens regel om jämkning av oskäligt betungande skadestånd å andra sidan. Utskottet betonar de sociala och andra synpunkter som här kan anläggas och framhåller att det kan te sig olyckligt att ålägga en tilltalad en skadeståndsskyldighet som han inte kan fullgöra, hur väl han än sköter sig i fortsättningen. Vidare bör det vara en angelägenhet för samhället, inte för den enskilde medborgare som slumpvis drabbas av brottsskada, att svara för de eko nomiska ersättningarna. Den drabbade måste självfallet vara skyddad, och det kan bara ske genom ett system där staten inträder och svarar för den ekonomiska ersättningen. Med hänsyn till vikten av både att den skadelidande får full ersättning för skada på grund av brott och att den tilltalades möjligheter till rehabilitering beaktas förordar utskottet att brottsskadeutredningen får tillläggsdirektiv om att skyndsamt lägga fram förslag i dessa frågor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottet hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! När man försöker tränga in i problematiken om en reformering av skadeståndsrätten känner man sig inte så litet pressad av de många och disparata frågor som anmäler sig och av de många synpunkter som i den vetenskapliga doktrinen finns på skadeståndets funktioner. Det finns ofantligt mycket att fundera på och ta hänsyn till. Detta gör att man kanske känner sig mera ödmjuk än vanligt inför uppgiften att kritisera ett lagstiftningsförslag som det vi nu har på vårt bord och som är frukten av många års möda av utredare med stor erfarenhet och grundliga insikter.

I föreliggande proposition riktar man uppmärksamheten helt och hållet på hur en skadelidande skall kompenseras för den skada han lidit och vilka inskränkningar han måhända får vidkännas i denna sin rätt. Skadeståndets preventiva funktion är med andra ord helt utmönstrad, möjligen därför att föredraganden tycker att det är en föråldrad tanke, som man inte längre bör syssla med —- det finns formuleringar som tyder på det.

Att det delvis förhåller sig på det sättet skall inte förnekas. Men under rätt lång tid framöver kommer vi att ha behov av åtskilliga andra ersättningsregler för att kunna upprätthålla målsättningen att den som har åsamkats en skada också skall ha full ersättning för den lidna förlusten. Men skadeståndsdiskussionen gäller inte enbart, som i den aktuella skadeståndslagen, propositionen, frågan hur man bäst och billigast skall tillgodose de ersättningsbehov som uppkommit genom en skada. Det är bra att man, sedan skador har vållats, vet hur ersättningsbehoven skall tillgodoses, och att allt görs för att det skall kunna ske så snart som möjligt. Alla vi som har arbetat med denna fråga i utskottet har varit angelägna om att uppnå det resultatet. Men det är naturligtvis ännu bättre om man kan uppnå att skadevållandet uteblir eller inträffar mindre ofta. Det är den tanken som helt och hållet har skjutits i bakgrunden i propositionen. En i det allmänna rättsmedvetandet så väl inarbetad regel som den, att ersättningsskyldighet inträder om man vållar någon annan en skada, verkar skadeförebyggande och skadebegränsande. Den är mycket värdefull från samhällssynpunkt och får därför ej försummas. Skadeståndsreglerna har hittills inte bara verkat som mer eller mindre matematiska ersättningsregler utan har också varit moralbildande. Jag tror inte att det finns någon som i dag skulle vilja stå upp och säga att vi inte behöver stödja de samhällsfunktioner som verkar moralbildande i det hänseendet att de främjar en större hänsynsfullhet, en förtänksamhet och en omsorg människor emellan. Det är verkligen ingenting att förlöjliga eller att betrakta med överseende som ett utslag av någon svärmares fantasterier. Jag kan förstå att man av andra skäl — av hänsyn till politiska idéer eller ambitioner — kan vilja förringa en del av skadeståndets funktioner. Skadeståndet fungerar på visst sätt också som ett skydd för människors integritet — till person och till egendom. I varje fall när det gäller skyddet för äganderätten skiljer sig de politiska bedömningarna av hur långt man skall gå och på vilket sätt man skall skydda ägandet såväl när det gäller fast som när det gäller lös egendom. Med den inställning som föredragande statsrådet i några föredrag har tillkännagivit när det gäller lagstiftning, nämligen att den skall främja politiska mål, har man anledning att se upp med de förslag som kommer. Där ligger politiska mål fördolda — ibland är de rätt öppna, för resten. Såsom framgår av det jag har sagt har jag principiellt en annan inställning till skadeståndets funktioner än vad föredragande statsrådet uppenbarligen har. Skulle jag ha dragit de yttersta konsekvenserna av de ståndpunkterna, skulle jag ha landat på ett förslag om att avvisa propositionen. Den skulle faktiskt behöva skrivas om, nästan ord för ord, för att man skulle få in ett större mått av allmänprevention i den. Men jag har inte gjort det, och det kräver väl sin förklaring. Den kan sammanfattas mycket enkelt: vad vi nu sysslar med är en andra etapp i ett omfattande skadeståndsarbete. En del av skadeståndsreglerna är redan i kraft sedan några år tillbaka, och jag har den uppfattningen att man inte ostraffat bryter en utveckling som är på gång och där olika ting hänger samman. Därför får man kanske ibland svälja även sådant som man inte är riktigt nöjd med. Men man får å andra sidan också tillfälle att försöka peta litet grand på några saker som man tycker behöver ändras. Här får jag kanske inom parentes skjuta in en sak. Herr Gustafsson i Stockholm kritiserade i sitt anförande nästan genomgående motionerna från moderaterna och centern för vissa bristfälligheter och orimligheter —- bristande realism var det visst också tal om — men jag tycker han slog in öppna dörrar när han kritiserade motionerna. Vi har ju under utskottsarbetet haft långa och ansvarskännande och jag vill säga även ovanligt trevliga och fina diskussioner i det här ärendet, där vi har nått rätt långt när det gäller att finna formuleringar som vi tycker att vi kan stå för. Hade herr Gustafsson mera observerat vad utskottet har kommit fram till på grund av motionerna, hade han kanske inte behövt vara fullt så kritisk mot dem. Jag kan tillägga att vi moderater på en ganska väsentlig punkt har haft glädjen att se herr Gustafsson och hans meningsfränder ansluta sig till det förslag som vi har framlagt — det var väl ett bra förslag, förmodar jag, eftersom man antog det. — Detta var som sagt bara en parentes i sammanhanget. Det som jag har sagt innebär emellertid inte att vi från moderat håll på sikt avstår från att diskutera preventionsfunktionerna inom skadeståndsrätten. Vi anser att tanken är viktig och nödvändig för umgänget mellan människor, men för tillfället nöjer vi oss med vad jag här har redovisat. Framtiden får utvisa om och på vilket sätt de preventiva tankegångarna behöver aktualiseras. Om propositionen behöver jag här f. ö. inte säga så mycket, men låt mig uttrycka min stora tillfredsställelse på en punkt. Det gäller de formuleringar med vilka föredragande statsrådet tar avstånd från tankegångar av innebörd, att man skulle utnyttja skadeståndsrätten för ekonomisk utjämning mellan människor i vårt samhälle. Det är formuleringar som jag kan säga verkligen har bidragit till att vi kunnat arbeta i utskottet på det goda sätt som jag redan tidigare har talat om. Det framgick av de föregående talarnas anföranden att vi har gjort en ändring i lagförslagets 5 kap. 3§ sista stycket, där vi har uteslutit förslaget om att viss ersättning från privat olycksfalls eller sjukförsäkring skulle avräknas från skadestånd. Åtgärden har motiverats av herr Olsson i Sundsvall, och jag skall bara knyta an några reflexioner som kanske är litet mer framåtsyftande. Låt mig först notera att föredragande statsrådet själv i propositionen . har kunnat acceptera en överkompensation blott man undviker att den blir ”alltför stor”. Det låter bra. Men efter vilka kriterier skall man dra gränsen mellan en lagom och en alltför stor överkompensation? Skall man bestämma överkompensationen i kronor och ören lika för alla människor? Eller skall man bestämma den i proportion eller omvänd proportion till människors inkomster? Eller är det några andra förhållanden som skall ligga till grund för bedömningen? Och hur skall man få fram kunskap om huruvida privata försäkringar finns eller inte? Skall man införa uppgiftsplikt för den försäkrade, den skadelidande? Skall man införa uppgiftsplikt för försäkringsbolagen? Och hur skall man bestraffa dem som inte lämnar uppgifter? Låter det inte litet falskt när man å ena sidan diskuterar möjligheten att stimulera människor att teckna försäkringar och å andra sidan säger att de inte fullt ut skall få njuta det goda av de försäkringar som de har tecknat? Mina frågor visar att förslaget nog inte är helt genomtänkt och framför allt att man, om vi inte hade blivit eniga i utskottet, hade löpt risken att genom ett beslut i en delfråga dra på sig omfattande framtida frågor med ingrepp i den personliga integriteten som följd. Får jag i detta sammanhang, herr talman, fråga herr Gustafsson i Stockholm om en sak som jag inte förstår i den socialdemokratiska reservationen.

Nu säger ni att vår åtgärd ökar utrymmet för att jämka. Jag förstår inte hur det kan gå ihop, och det passar inte samman med utskottets intentioner.

Jag tycker inte att detta går ihop, men jag har kanske inte fattat det fina i kråksången. Dessutom kanske vi talar om en liten sak, och då skall jag inte processa om den längre. Jag vill också ta upp jämkningsregeln och den utredning vi har begärt. Jag har visserligen överskridit den utlovade tiden, men jag skall fatta mig kort. Bakom vårt yrkande ligger följande tankegång. Jämkning skall ske när det är fråga om en fattig människa som lever under mycket knappa förhållanden och som, om hon skulle betala skadeståndet, nästan skulle drivas till ruinens brant. Det skulle bli förödande för hennes ekonomi, för att citera herr Gustafsson i Stockholm. Det skall alltså gå mycket långt för att möjligheten till jämkning av skadestånd skall undersökas. Men om den som lidit skada är en stackars människa som har det lika knackigt och besvärligt och har behov av skadestånd går jämkningen tillbaka till en viss nivå, föreställer jag mig. Slutresultatet blir att parterna har försatts i en ännu sämre situation än den de var i. Det har vi, enkelt sagt, tyckt vara opraktiskt. Det står inte riktigt i överensstämmelse med de humana synpunkterna på samhällsmedborgarnas situation. Då är det väl ändå rimligare att den som behöver få sin skyldighet jämkad får det i den utsträckning han behöver det och det är motiverat och att vi sedan försöker hitta någon lösning för den andra stackars människan som på det sättet blir av med sitt skadestånd. Den motion som herr Gustafsson kritiserade var väldigt försiktigt formulerad. Där framkastades tanken på en lösning genom en anknytning till de ersättningsregler som nu finns i vissa fall. Motionen presenterade ingen given lösning, och jag kan som utskottsledamot säga att vi inte uppfattar utskottets förslag till lösning som den enda och absolut riktiga. Men vi tycker att det är rimligt att undersöka möjligheterna för en sådan här lösning. Den socialdemokratiska reservationen verkar enklare advokatyr ibland. Utskottsminoriteten säger att det är orimligt att staten skall ta på sig några kostnader av det här slaget. Jag tycker inte att man skall tala om orimligt här — jag har nog själv gjort mig skyldig till samma sak, men man bör inte säga att något är orimligt utan att kunna förklara varför. Men är det så förfärligt orimligt? Vi vill införa en bestämmelse till skydd och stöd för en enskild människa som är skadevållande och som har dålig ekonomi, inte bara för den enskilda människans skull utan även för samhällets. Vi vill i vårt samhälle inte skapa situationer som föröder folks ekonomi och gör dem helt ruinerade. Att detta inte sker är ett samhällsintresse lika väl som återanpassning och allt vad därmed sammanhänger. Då kan det vara rimligt att samhället betalar någonting för att få detta samhällsintresse tillgodosett och i detta fall kan det leda till att staten kanske bör fylla ut skadeståndet i den mån det blivit bortjämkat.

Att samhället går in och fyller upp den bit av ett skadestånd som blir bortjämkad är just ett sådant praktiskt utnyttjande av samhällets resurser.
Herr talman! Herr Olsson i Sundsvall vill ha tilläggsdirektiv till brottsskadeutredningen. Såsom jag framhöll i mitt tidigare anförande har brottsskadeutredningen redan dessa frågor till behandling. Jag vill citera ur direktiven till den utredningen: ”Som utskottet har anfört finns det vissa skäl som talar för att man utvidgar ersättningssystemet till att avse även ersättning för sakskador. De sakkunniga bör därför pröva frågan om en sådan utvidgning.” Vad herr Lidgard beträffar vill jag börja med det som han tog upp nästan sist, nämligen vad som sägs i reservationen på s. 62. Skrivningen där innebär att den skadelidandes ekonomi inte skall utgöra någon självständig grund för jämkning. Den skadelidandes ekonomiska förhållanden måste dock vägas in vid bedömningen såsom en delfaktor. Det är utskottet enigt om. Den allmänna jämkningsregeln skall tillämpas sist, när skadeståndet fastställs, dvs. efter det att skadeståndsskyldigheten har fastställts enligt övriga skadeståndsregler. skadeståndslagen, Jag skulle också vilja beröra några andra saker som herr Lidgard tog upp i sitt anförande. Han började med att tala om att skadeståndreglerna är moralbildande och ägnade att främja förtänksamhet och omsorg. Propositionen skulle kunna medföra att en del av skadeståndets funktion förringades. Det är dock inte tal om att förringa någon del av skadeståndets funktion. Som jag sade i mitt tidigare anförande är det fråga om att förhindra att skadeståndet blir så betungande att den som drabbas av det aldrig mer kan ta sig ur den situation som han har hamnat i på grund av ett tungt skadestånd. I det moderna samhället kan enskilda personer nämligen drabbas av mycket betungande skadestånd. Herr Lidgard påstår att jag har varit alltför kritisk. Jag vet inte det. Jag har bara pekat på bl.a. en omständighet, som man från moderat håll ofta för fram när det gäller reformer, nämligen kostnadsaspekten. Ett genomförande av förslaget att staten skulle gå in och betala skillnaden mellan skadestånd och faktisk skada skulle med all säkerhet kosta en hel del. Hur mycket är en fråga som motionärerna inte alls har tagit upp.

Utvecklingen har under denna tid gått i den riktning som motionärerna önskar. Jag syftar då på den trygghetsförsäkring som numera införts på arbetsmarknaden vilken väsentligt förbättrat läget för de anställda. Trygghetsförsäkringen förutsätter inte culpaansvar från arbetsgivarens sida, varför ersättning kan utgå vid skada oberoende av vållandet. Men trots detta kvarstår i huvudsak två svagheter. Den ena svagheten ligger i att det fortfarande kan föreligga bevissvårigheter trots det objektiva ansvaret från försäkringens sida. Det gäller frågan om det i det aktuella fallet verkligen kan anses föreligga yrkesskada eller ej. Den andra svagheten ligger i det förhållandet att trygghetsförsäkringen inte är obligatorisk. Förutsättningen är att det finns tecknat ett kollektivavtal mellan parterna. Samma förutsättning gäller ju f. ö. för en annan viktig trygg hetsfaktor som främst har betydelse för de efterlevande vid dödsfall, nämligen tjänstegrupplivförsäkringen, AFA. Motionärerna anser att det är otillfredsställande att företag får drivas med anställda utan att dessa trygghetsförsäkringar är tecknade. Skulle de yrkanden som ställs i motionen 1142 bifallas, framtvingades anslutning till trygghetsförsäkringarna från alla arbetsgivare. Som det nu är finns ingen möjlighet att framtvinga anslutning. Visserligen söker fackföreningsrörelsen se till att alla såvitt möjligt tecknar kollektivavtal eller hängavtal till dessa. Men heltäckning uppnås aldrig. Det kan inträffa att en arbetslös hänvisas till arbetsgivare som inte har trygghetsförsäkring, och han blir avstängd från ersättning om han inte tar det anvisade arbetet. Ibland upptäcks inte förhållandet att trygghetsförsäkring saknas förrän vederbörande arbetstagare skadas i arbetet eller avlider. Det leder till tragiska situationer som det borde gå att undvika. Lagutskottet ägnar de frågor som tas upp i motionen 1142 betydande utrymme i sin skrivning. På fyra och en halv sida genomgås frågorna grundligt. Det konstateras att strikt eller objektivt skadeståndsansvar inte är något nytt utan finns och har funnits inom flera lagstiftningsområden. Främst torde det röra sig om områden där det är svårt att fastställa culpaansvar, men man säger också att en rättspraxis utvecklat sig mot strikt ansvar vad gäller vissa former av farlig verksamhet, exempelvis sprängningsarbeten och militära övningar. Själva principen om objektivt ansvar för den ena parten är således inte vare sig ny eller revolutionerande. Utskottet anför också, helt riktigt, att det även vid strikt ansvar kan uppkomma bevissvårigheter. Dessa uppkommer då det gäller att bevisa att den ifrågavarande skadan verkligen hänför sig till det område inom vilket ansvaret skall gälla, t.ex. vid en sjukdom som arbetstagaren vill hänföra till yrkessjukdom men arbetsgivaren anser härröra från sjukdomsorsaker utanför arbetsmiljön. Här framstår den omvända bevisföringen som särskilt nödvändig ur den anställdes synpunkt. Man säger också att inte heller kravet på omvänd bevisföring är exklusivt. Det finns redan i bilansvarighetslagen vid vars tillämpning s.k. presumerad culpa gäller.

Motiveringen härför är att om bestämmelsen fanns kvar skulle den skadevållande i vissa si skadeståndslagen, tuationer kunna gynnas genom att den skadelidande hade varit omtänksam nog att teckna försäkring. LO och TCO har i sina remissyttranden över skadeståndskommitténs betänkande påpekat att i vissa fall kan en sådan här avräkning vara obillig. Jag vill inte bestrida detta. Det är väl ett riktigt resonemang som förs här, och det är också anledningen till att vi från socialdemokratiskt håll i utskottet icke har velat driva en linje som innebär att vi skulle få en lottningssituation på denna frågeställning. Men å andra sidan: Den lösning som nu blir en följd av utskottets ställningstagande strider i viss mån mot principen i t.ex. lagen om sjukförsäkring, där det finns regler som förhindrar överkompensation. Försäkringsbolagen får således icke teckna försäkringar för enskilda som ger kompensation över 95 96 av den vanliga ersättningen. Men genom den situation som kommer att bli följden av utskottets ställningstagande kan en skadelidande faktiskt få full ersättning av den skadevållande plus det som han erhåller från en eventuell olycksfalls eller sjukförsäkring som han varit förtänksam nog att teckna. Det leder således till överkompensation. Det är det som har föranlett det särskilda yttrandet från vår sida. Vi har genom detta velat påpeka att den här frågan bör prövas ytterligare när skadeståndskommittén lägger fram sitt slutbetänkande. I det särskilda yttrandet nr 4 tas omprövningsrätten upp. Där har vi velat markera att man, när man i det fortsatta reformarbetet på skadeståndsrättens område prövar huruvida frågan om förändrade förhållanden för den skadevållande skall inverka på skadeståndets storlek, bör ta hänsyn även till den skadelidandes situation. Vi anser att man också bör ägna ordentlig uppmärksamhet åt den skadelidandes situation i det fallet. Att en omprövningsregel kanske kommer att finnas för jämkning av skadestånd som är oskäligt betungande för den skadevållande måste för den skadelidande innebära ett osäkerhetsmoment när han skall bedöma sin framtida ekonomiska situation. Det är det förhållandet vi har velat påpeka genom vårt särskilda yttrande. Vi har velat framhålla att det bör vara med i bilden när man fortsätter reformarbetet på det här området. Herr talman! Jag har med anledning av de två särskilda yttrandena velat anföra dessa synpunkter. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan med undantag av punkten 5, där jag yrkar bifall till den reservation som socialdemokraterna och vpk-representanten i utskottet har fogat till betänkandet.

Ersättning lämnas främst för skador vållade av personer som rymt från fångvårdsanstalt, ungdomsvårdsskolor och alkoholistanstalter. Sedan några år finns det också möjligheter att ge behovsprövad ersättning för personskador som uppkommit i samband med brott. Ingen av ersättningsformerna täcker däremot egendomsskador orsakade av patienter som är intagna på landstingsägda eller kommunala vårdinrättningar, t.ex. barnhem. I en del fall har resp. huvudmän tecknat ansvarighetsförsäkring, som täcker skador av detta slag i avvaktan på att frågan om ett allmänt statligt ersättningssystem blir närmare utredd. Enligt uppgift torde samtliga landstingskommuner ha tecknat ett komplement till sin sedvanliga ansvarsförsäkring såvitt avser de psykiatriska vårdanstalterna. Landstingen har dessutom möjlighet att teckna motsvarande kompletterande ansvarsförsäkring för omsorgsverksamheten bland psykiskt utvecklingsstörda och för barnverksamheten. Det förekommer dock endast i mindre utsträckning att försäkring tecknas för dessa vårdområden. Enligt min uppfattning är det angeläget att alla skadelidande får rätt till ersättning i situationer som här berörts, oberoende av vem som är huvudman för verksamheten. Det statliga ersättningssystemet bör alltså utvidgas till att omfatta också egendomsskador som vållats av personer intagna på vårdinrättningar med landstingskommun och primärkommun som huvudman. I direktiven för brottsskadeutredningen framhålls att vissa skäl talar för att man.borde sammanföra rymlingsskadefrågorna och frågorna om ersättning till brottsoffer i en och samma administration under justitiedepartementet. Det påpekas även i direktiven att man bör beakta att de skador som avses med rymlingsanslaget till övervägande del är brottsskador. De sakkunniga måste därför förutsättningslöst pröva huruvida en sammanföring av de båda ersättningssystemen bör ske. Jag noterar att utskottet delar min uppfattning att det är otillfredsställande att det inom den kommunala vårdsektorn f. n. finns ett sämre skydd för skador som kan drabba tredje man än vid motsvarande statliga vårdinrättningar. Utskottet framhåller i likhet med vad som betonats i motionen att det är angeläget att berörda landsting och primärkommuner utnyttjar den föreliggande möjligheten att teckna kompletterande ansvarsförsäkringar för alla grenar av vårdverksamheten i enlighet med Landstingsförbundets rekommendation. Helt klart är det beträffande förevarande typ av skada fråga om så speciella förhållanden att skadorna i princip bör ersättas av det allmänna. Utskottet har vidare understrukit att de grundläggande åsikterna vid denna form av ersättningsåtagande varit att det allmänna bör bära dessa skador som ett slags omkostnad för anstaltsväsendet. Detta framgår av första lagutskottets betänkande nr 12 år 1964. Bl. a. har framhållits att faran för skador är särskilt stor i grannskapet av vissa vårdinrättningar och att det därför skulle vara obilligt att just de kringboende skulle löpa större risker än övriga medborgare. Utskottet anser därför att man bör hålla fast vid principen om att ersättningsfrågor i dessa fall bör lösas genom ett frivilligt försäkringsskydd som skall bekostas av de kommunala huvudmännen. Herr talman! Som motionär har jag i dag inget annat yrkande än utskottets. Jag förutsätter emellertid att landsting och primärkommuner kommer att följa de av riksdagen uttalade reglerna. Om skador uppkommer vid vårdinrättning där ersättning ej erhålles genom förefintlig försäkring, förutsätter jag att huvudmannen är skyldig att ersätta den uppkomna skadan. Om dessa frågor ej löses inom rimlig tid har jag för avsikt att återkomma i ämnet.

Herr talman!

Uppenbarligen är vi på väg mot en sådan omfattande trygghet vid personskada. Men lika uppenbart torde vara att det kommer att bli en övre gräns för ersättningsnivån, såsom vi nu har en övre gräns i ATP och i yrkesskadeförsäkringen. Rätten till skadestånd för personskada kommer att smälta samman med denna allmänna ersättning, och vi ser hur skadeståndsrätten alltmer får karaktär av socialförsäkring. Utskottet framhåller också att skadeståndskommittén ser en sådan sammansmältning av socialförsäkring och skadestånd som ett eftersträvansvärt framtidsmål. Ändå menar man att en begränsning av ersättningsnivån vid skadestånd skulle på något sätt försvåra sammansmältningen med socialförsäkringen, där ersättningsnivån dock är begränsad. Jag har svårt att förstå detta liksom jag också tvivlar på att en begränsningsregel skulle innebära tekniska komplikationer, som utskottet påstår. Utskottet anför som sitt avgörande argument att skadeståndsreglerna inte är något lämpligt instrument för inkomstutjämning. Det har inte heller påståtts i motionen 1821. Jag tror att — såsom två ledamöter, herr Olsson i Timrå och fru Hjalmarsson, framhållit i ett särskilt yttrande — frågan om en begränsning av ersättningsnivån återkommer under det fortsatta reformarbetet, ja, kanske t.o.m. kommer att te sig såsom en självklarhet. Jag har, herr talman, velat anföra dessa principiella synpunkter, men jag har inget yrkande.

bl.a. att skadeståndsskyldigheten avpassas efter en särskild skälighetsbedömning när den som vållat skadan är under 18 år. Vidare skall skadeståndet varieras efter barnets utvecklingsgrad. Ju yngre barnet är, desto mildare blir därmed bedömningen. Beträffande de allra minsta barnen kan man över huvud ej tala om uppsåt eller oaktsamhet vid orsakande av skada, och de kan därför ej bli skadeståndsskyldiga. Givetvis kan skadeståndsbeloppets storlek även i övrigt anpassas till omständigheter — ekonomiska möjligheter etc. I särskilt ömmande fall kan barnet inte åläggas skadestånd alls. När ansvarsförsäkring täcker skadeståndsskyldigheten skall nedsättning av skadeståndet ej förekomma. Det är, som utskottet särskilt framhåller, oftast föräldrarna som får betala sina barns skadestånd. Och det kan, därest icke ansvarsförsäkring finns, bli fråga om ekonomiska åtaganden som kan bli ganska kännbara för föräldrar vilkas barn gjort sig skyldiga till handlingar som innebär skadeståndsskyldighet.

I detta sammanhang får man inte glömma bort den skadelidande; dennes rätt får inte bli åsidosatt. Det är angeläget att den som blir lidande av en skada skyddas ekonomiskt och att det skadestånd som utdöms också kommer vederbörande till del. Jag skulle vilja gå så långt att jag sade, att det borde bli ett obligatorium att varje medborgare har en ansvarsförsäkring — alldeles särskilt de som har minderåriga barn. Detta var bara en tanke i förbigående, men dock icke en förflugen sådan, utan en tanke baserad på andras erfarenheter. Det kan finnas anledning att återkomma till den frågan vid ett annat tillfälle. Så var det, herr talman, bara några ord om min motion nr 104, som behandlas till vissa delar i anslutning till behandlingen av propositionen 12, vilken ligger till grund för detta utskottsbetänkande. Jag skall inte säga så många ord om motionen, utan jag vill hänvisa till densamma jämte det särskilda yttrande som jag har avlämnat. Anledningen till att jag har avgivit ett särskilt yttrande är att jag vill markera, att jag anser det fall som ligger till grund för motionen ha en principiell betydelse som inte kan nonchaleras. Här är det fråga om en person, vilken som barn under lek gjort sig skyldig till en handling som vederbörande upplever som ett straff för hela livet. Han blir varje gång han skall betala livräntebeloppet påmind om vad han som barn gjort sig skyldig till. Det är givet att den skadelidande icke, som i detta fall, skall bli lidande på en jämkning — dvs. om den skadevållande erhåller befrielse från ytterligare erläggande av skadestånd eller livränta. Här bör samhället, såvitt jag förstår, träda in i den skadevållandes ställe. Jag anser — som jag också framhållit i mitt särskilda yttrande — att skadeståndslagen, speciellt sådana livräntor som är utdömda för många år sedan och som fortfarande gäller bör ses över med hänsyn till det ändrade synsätt som utmärker domstolarnas utdömande av livräntor och skadestånd. I detta avseende vill jag också hänvisa till vad utskottet anfört i betänkandet om de begränsningsprinciper som f.n. gäller i fråga om barns skadeståndsansvar. Jag vill kraftig understryka att när det gäller utdömda livräntor, varigenom vederbörande skadevållande erhåller ett alltför hårt straff och man därmed kan befara att återanpassningen till en normal samhällstillvaro äventyras, bör samhället övertaga ersättningsansvaret. Det är dock inte bara den skadevållande som man har anledning att ömma för, utan också — det skall inte förglömmas — den skadelidande. Det är tyvärr så att denne oftast blir bortglömd, och det kan inte heller vara riktigt.